Herr talman! Låt mig inleda med att yrka bifall till reservation 1. Sverigedemokraterna är ett parti som värnar om flyget. Vi ser det som ett mycket viktigt transportslag i vårt avlånga land. Vi har haft den inställningen sedan vi kom in i riksdagen 2010. Under den tidigare mandatperioden gjorde vi en del uppgörelser med den dåvarande oppositionen i frågor som stärkte flyget. Ändring i lagen om flygplatsavgifter I dag är vi i en ny situation. Den aktuella propositionen som vi har framför oss är i grunden en sorts bakläxa från Bryssel i syfte att bättre genomföra direktivet angående flygplatsavgifter från 2009. Man har alltså inte varit nöjd med detta. Vid ett första påseende, herr talman, tyckte vi att det här var något som egentligen utan vidare borde kunna passera i konsensus i trafikutskottet. I syfte att hålla en stadig kontakt med utvecklingen av framför allt det svenska inrikesflyget har det också ingått att vi har täta kontakter med branschens företrädare. Så hade vi också i det här fallet. På s. 10 i propositionen finns de remissuttalanden som görs eller, rättare sagt, som har tolkats av regeringen. Det är fyra sidor där man i stort sett tycker att den svenska flygbranschen och SAS är helt överens med regeringen. Vi bad om att få deras synpunkter på just det, och det fick vi. Man skickade också ut det till samtliga partiföreträdare i utskottet. Tydligen var vi dock ensamma om att ta intryck av vad de sa, och därför finns det en reservation från Sverigedemokraterna. Det är väl i och för sig inte så konstigt att vi ännu en tid befinner oss ensamma i opposition, när man betänker att DÖ inte är riktigt dö' än utan sprattlar vidare. När det gäller själva sakförslaget talar den svenska flygbranschen tydligt och klart om att man är klart missnöjd med delar i propositionen. Det finns i direktiven att man ska sträva efter att flygplatsens ledningsenhet och användarna ska vara överens om ändringar av systemet för flygplatsavgifter eller deras nivå. Det ska ställas tydliga krav på att den reglerande myndigheten ska vara neutral och oberoende. Där studsar man till, för vi är ju vana vid att våra ämbetsverk inte ifrågasätts utifrån sin objektivitet. Men så är i alla fall fallet, och det får naturligtvis tills vidare stå för den som har skrivit det. En annan sak är att den reglerande myndigheten ska vara skyldig att samråda med berörda parter för att nå ett beslut. Detta har alla tagit del av, men vi är ensamma om att ha tagit ett visst intryck av det, av det enkla skälet att risken är påfallande att den här bakläxan från Bryssel blir en bakläxa till. Det vore lite pinsamt för Sveriges riksdag. Jag hoppas att så inte blir fallet, men jag hade nog önskat att man skulle ha sett över det här lite bättre och återkommit och kanske inte varit så lättsinnig när det gäller att tolka remissinstanserna. Vi kommer nog att hålla ett öga på just den delen i propositionen hädanefter vad gäller samtliga trafikslag. Med detta vill jag än en gång yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till trafikutskottets betänkande 2015/16:TU2 och därmed också bifall till propositionen om ändringar i lagen om flygplatsavgifter. Det innebär naturligtvis också att jag yrkar avslag på reservationen från Sverigedemokraterna. Jag återkommer till det om en liten stund. Det betänkande som vi nu har att hantera är, precis som ledamoten före mig sa, en följd av en formell underrättelse från EU-kommissionen gällande att Sverige inte har implementerat ett direktiv på riktigt sätt. De åtgärder som nu föreslås i propositionen tar fasta på detta. Punkt för punkt går man igenom kommissionens underrättelse och rättar till på de punkter där det behövs. Ett exempel på vad underrättelsen från EU-kommissionen innebär: "Flygplatsens ledningsenhet ska vanligen offentliggöra sitt beslut eller sin rekommendation senast två månader före ikraftträdandet." Detta stod tidigare inte i lagstiftningen, och det skriver vi nu in i lagstiftningen. En annan punkt handlar om vilka beslut från flygplatsledningen som är överklagbara. Vi konstaterar att det behöver vara ett beslut i grunden för att man ska kunna överklaga, det vill säga att även om flygplatsledningen väljer att inte ändra avgiften ska flygplatsanvändarna ha möjlighet att överklaga det beslutet. Nu skriver vi in att ett beslut ska fattas efter ett samråd även i de fall när avgifterna lämnas oförändrade. Regeringens och utskottsmajoritetens bedömning är att de ändringar som sammantaget görs i propositionen är tillräckliga för att följa det som EU-kommissionens underrättelse har pekat på. Jag vill gärna bemöta reservationen från Sverigedemokraterna. Vad jag förstår handlar den huvudsakligen om tre punkter. Den första punkten handlar om att man vill att flygplatsledningen och flygplatsanvändarna så långt det är möjligt är överens om förändringar. Det är en bra och lovvärd utgångspunkt, men man måste fundera över hur en sådan lagstiftning skulle fungera som säger att man ska vara överens. Vad skulle det finnas för möjligheter att hantera en situation där man inte är överens? Vi har också ett ansvar att se till att de lagar vi stiftar fungerar ute i verkligheten. Däremot står det i EU-direktivet ett antal åtgärder som man behöver genomföra för att man ska se till att förutsättningarna för att komma överens är så goda som möjligt. Dessa förutsättningar implementeras nu i lagstiftningen fullt ut. Den andra punkten i reservationen handlar om att det ska ställas krav på att den reglerande myndigheten ska vara neutral och oberoende. I denna lagstiftning utser vi Transportstyrelsen till att hantera de konflikter som finns. Jag förstår ärligt talat inte vad Sverigedemokraterna vill att vi ska skriva in i lagstiftningen. Ska vi skriva in att Transportstyrelsen inte är oberoende, eller ska vi skriva in att Transportstyrelsen ska vara oberoende eller göra oberoende bedömningar i myndighetsbesluten? Den delen av reservationen har jag nog svårast att förstå. Den tredje punkten handlar om att den reglerande myndigheten ska vara skyldig att samråda med berörda parter för att nå ett beslut. Vi kan konstatera att i det direktiv som detta bygger på är ordet "samråd" inte definierat. Den kommunicering av handlingar som redan i dag förekommer i de flesta förvaltningsärenden med stöd av förvaltningslagen kan ses som en form av samråd. Då utgår lagstiftningen från att det är Transportstyrelsen - som har ansvar för att hantera de här ärendena - som avgör vilken typ av samråd som är bäst vid varje givet ögonblick. Med detta, herr talman, vill jag än en gång yrka bifall till utskottets förslag till beslut.

Herr talman! Lagen om flygplatsavgifter reglerar de avgifter som ska betalas av flygplatsanvändare, det vill säga flygbolagen, för att de ska få tillgång till tjänster som tillhandahålls av flygplatsen. Det kan handla om tjänster som avser start och landning, belysning, parkering av luftfartyg samt hantering av passagerare och gods och så vidare. EU-kommissionen har påtalat brister i genomförandet och tillämpningen av delar av lagen i Sverige. Därför behöver vi göra dessa regleringar. De flesta av de punkter som Sverigedemokraterna tar upp är redan till fyllest. Det enda som kvarstår är samrådet, det vill säga att man måste komma överens för att kunna tillämpa lagen. Det är inte möjligt att ha det med i en lag. Hittills har flygbranschen kunnat fördröja beslut och på så sätt också fördröja prishöjningar i avgiftssystemet. Det är ett problem i sig. Just därför behöver vi få på plats att det ska finnas ett beslutsdatum och att det ska lämnas in ett tydligt beslut oavsett höjning eller sänkning av avgifterna eller om de är oförändrade. Det är för att det inte ska finnas en prispress på verksamheterna. Flyget är trots allt det transportmedel som släpper ut mest per personkilometer. Bara en resa till Thailand tur och retur släpper ut långt mer än en årsförbrukning av hållbar koldioxid. Det är komplicerat att ställa om flyget till att bli miljövänligt. Det finns många pågående bra försök, men det ligger långt fram tills vi når en fossilfri flygtrafik. Det är viktigt att vi behandlar varje transportslag rättvist och att varje transportslag bär sina miljökostnader. Flyg är inte ett energieffektivt transportmedel och bör endast användas där andra transportmedel saknas. Vi vill se ett funktionellt regelverk som behandlar de olika transportslagen rättvist och genomtänkt. Den här gången rör ärendet själva flygplatsavgifterna, som är en del av transportinfrastrukturen. De måste hanteras korrekt, och de kan inte utgå från en prispressande strategi hos bolagen som går ut på att ytterligare sänka priset. Det är redan orimligt billigt att flyga. Jag yrkar därför bifall till propositionen om ändring i lagen om flygplatsavgifter.